Herr talman! Raimo Pärssinen har frågat mig om RSO-redovisningen föranleder någon åtgärd från mig och regeringen eller om regeringen sitter still, det vill säga är nöjd med rådande ordning. Arbetsmiljöverkets insatser inom områdena analys, inspektion, regelarbete och kommunikation är viktiga för att skapa en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Under senare år har Arbetsmiljöverket effektiviserat och moderniserat sin verksamhet och sin organisation för att kunna möta en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Arbetet har varit framgångsrikt, men det finns alltid utrymme för förbättringar. Skyddsombuden har en central roll i skyddsarbetet ute på arbetsplatserna. Den återkoppling som sker från den regionala skyddsombudsverksamheten på svenska arbetsplatser är därför alltid intressant. Jag tar återkopplingen från LO:s regionala skyddsombud på allvar och har redan inlett samtal med Arbetsmiljöverket för att få verkets bedömning av situationen och en mer fullständigt bild av den problematik som de regionala skyddsombuden tar upp i sin återkoppling. Arbetsmiljöverket har informerat mig om att man tagit initiativ till ett möte med LO beträffande återkopplingen från de regionala skyddsombuden. Jag vill också nämna att regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket samt en utvärdering av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken 2010-2015. Redovisningarna från båda dessa uppdrag kommer att ge oss viktig kunskap inför regeringens fortsatta överväganden avseende såväl myndigheten som politikområdet i stort.
Herr talman! Jag får väl säga tack för svaret, även om jag tycker att det är ett totalt platt svar som inte säger någonting. Ministern säger att hon tar återkopplingen från LO:s regionala skyddsombud på största allvar och har redan inlett samtal med Arbetsmiljöverket. Hon fick ju en redovisning den 5 maj. Hon säger också att Arbetsmiljöverket ska göra en analys av det hela. Det har verket aldrig gjort. Har de gjort det nu, då? Har hon begärt en analys från Arbetsmiljöverket av den sammanställning som LO lämnat om regionala skyddsombud? Jag tror inte det. I så fall har Arbetsmiljöverket fått ett nytt uppdrag av ministern, men det skriver hon inte. Hon skriver att Arbetsmiljöverket har informerat henne om att man ska ha ett möte med LO. Det sade man på Insynsrådet också: Vi måste ha ett möte med LO, för där finns det kraftig kritik! Sedan säger hon att Statskontoret ska göra en myndighetsanalys och så vidare, men det är ingen reaktion på den starka kritik som har kommit fram. Det är så många som 1 139 regionala skyddsombud i Sverige som har lämnat in sina synpunkter på hur det fungerar. Man har kommit fram till att det är färre inspektioner. Det är för att ni har dragit ned på resurserna. Då säger Elisabeth Svantesson att det inte bara handlar om resurser, utan det handlar om att verket har blivit moderniserat och jobbat bättre. Det är jättebra, men faktum är att det är färre inspektioner. Faktum är, herr talman, att arbetsplatsolyckorna nu ökar, och arbetssjukdomarna ökar. De har gjort det tre år i rad. Det finns en nyhet i dag på SVT med rubriken "Kvinnor stressas sönder på jobbet". Där skriver man: "Arbetsskadorna ökade i fjol för fjärde året i rad - speciellt de stressrelaterade och särskilt i kvinnodominerade yrken. Arbetsmiljöverket ser utvecklingen som illavarslande." Vår minister tar detta på allvar, säger hon. Det har hon alltid sagt till mig i dessa debatter. Hon har alltid sagt att det inte handlar om resurser. Nu kommer ett kvitto på att er politik, där ni har rivit sönder Arbetsmiljöverket, tagit bort 30 procent och lagt ned forskningen, nu har lett fram till att olyckorna ökar för fjärde året i rad, och arbetssjukdomarna ökar. Då ger ministern ett uppdrag till Statskontoret att göra en myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket! Hon svarar inte på en enda av de punkter som de 1 139 regionala skyddsombuden tar upp. Inspektörerna hinner inte följa upp olyckor på tillfredsställande sätt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, som är kärnan i arbetsmiljöarbetet, har minskat stadigt sedan 2009. Det konstaterar även Unionen. Det är ett tecken på att skyddsombuden arbetar i motvind och har gjort så sedan den borgerliga regeringen tog över. Detta är fakta. Vem som helst av er kan förstås påstå något annat, men det är på detta sätt det ser ut. Detta tar alltså ministern på djupaste allvar. Ute på arbetsplatserna vet man att det är tuffare att vara skyddsombud. Verket säger att man inte hinner med. Allting går baklänges. Då ger ministern i uppdrag åt Statsverket att göra en myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket!
Fru talman! Ja, Raimo Pärssinen, jag tar detta på stort allvar. Det finns ändå en skillnad mellan mig och Raimo Pärssinen, och vi har talat om detta väldigt många gånger här i kammaren. Jag är inte lika övertygad om att ett visst antal miljoner mer till Arbetsmiljöverket gör de största skillnaderna ute på svenska arbetsplatser. Det uppdrag som Arbetsmiljöverket har fått, till exempel när det gäller just kvinnors arbetsmiljö, som jag och regeringen tycker är ett väldigt viktigt uppdrag, har lyft fram alla de brister som många arbetsgivare har när det gäller kvinnors arbetsmiljö, speciellt i den offentliga sektorn. Det är ett uppdrag som Arbetsmiljöverket har fått av regeringen för att belysa och peka på hur man kan förbättra insatserna. Antalet inspektioner varierar år från år. Under senare år har de minskat något. Det handlar också om att man på Arbetsmiljöverket har genomfört fler projekt som innefattar tidskrävande inspektioner. Det är Arbetsmiljöverket självt som bestämmer vilka områden man i grunden vill inspektera, men man har också haft större tidskrävande projekt som just innefattar mer inspektioner. Det gäller exempelvis frågan om kvinnor, den fråga som kom upp i dag. Det bekymrar mig stort att arbetsgivare fortfarande nedprioriterar arbetsmiljön för kvinnor och att det särskilt sker i många av de verksamheter som styrs av personer från våra olika partier. När det gäller den rapport från de regionala skyddsombuden som Raimo Pärssinen hänvisar till är det viktigt att komma ihåg att det är svårt att dra slutsatser av det som framkommer generellt. Vi vet ju inte exakt hur många som står bakom de olika synpunkterna. I grunden menar jag att Arbetsmiljöverket har en framgångsrik verksamhet. De gör ett väldigt bra jobb. De har också bidragit, som jag sade tidigare, till att våra arbetsplatser har blivit tryggare under senare år. Jag tycker ofta att Raimo Pärssinens hållning i arbetsmiljödebatten inte är särskilt konstruktiv. Det handlar väldigt sällan om hur vi kan får våra arbetsplatser bättre. Det handlar väldigt ofta om: Varför ger ni inte Arbetsmiljöverket mer pengar? Ja, resurserna har ökat, men de har inte alltid ökat till det som just Raimo Pärssinen gillar. Jag tror på information och kunskapsspridning. Och jag tror att inspektionen, som är huvuddelen i det Arbetsmiljöverket gör, är viktig. Jag tycker inte att den här debatten förtjänar att slarvas bort med plakatpolitik. Självklart finns det otroligt mycket kvar att göra så länge människor skadas på sina arbetsplatser. Men vi ser också i ett internationellt perspektiv att vi under lång tid har gått åt rätt håll. Men de sista åren är det precis som Arbetsmiljöverket rapporterar. Arbetsskadorna ökar återigen. Det är just därför som jag har bjudit in både Arbetsmiljöverket och parterna. Arbetsmiljöverket ska redogöra för statistiken, men jag vill också samtala med parterna kring detta. Parterna har nämligen en viktig roll i hur arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser faktiskt ser ut.

Fru talman! Vad är det då som är konstruktivt? Är det att säga att man tycker att frågorna är viktiga? Man har inga förslag, utan man säger att det inte handlar om resurser. Det är klart att utvecklingen går bakåt nu, Elisabeth Svantesson. Ni började dra ned efter 2006. Vi ser resultatet nu. Det är naturligtvis några års fördröjning. Det är nu det kommer. Ska vi ha arbetsplatser där kvinnor stressar ihjäl sig? Ska vi ha arbetsplatser där arbetsolyckorna och sjukfrånvaro ökar? Då säger hon så här: Ni har inga förslag. Vi har ett tiopunktsprogram för bättre arbetsmiljö. Jag rekommenderar Elisabeth Svantesson att ta del av det. Det gäller bara en sådan enkel sak som att ge de regionala skyddsombuden möjlighet till kvalificerad utbildning. Det är väl en enkel och konkret sak - eller hur? Eller varför inte börja samla ihop resurserna så att vi kan få i gång forskningen, som ni fullständigt rev ned? Eller varför inte, fru talman, öka anslagen till Arbetsmiljöverket? Men er regering har dragit på oss skattesänkningar så att vi måste låna 10 miljoner i timmen. Ni skrapar ihop pengar, och då tar ni från de områden som ni aldrig har tyckt om. Ni har inte tyckt om starka fackföreningar, kollektivavtal och arbetsmiljöfrågorna. Det har aldrig varit er huvudgren. Det är bara läpparnas bekännelse. Varför skulle ni annars gå in och riva och avskeda arbetsmiljöinspektörer? Varför skulle ni försvåra när det gäller skyddsombudsutbildningarna? Vad finns det för syfte med det? Det finns massvis ni kan göra. Utöka de regionala skyddsombudens möjligheter att besöka företag som har kollektivavtal men inga medlemmar! Det säger ni också nej till. Hur länge har vi inte tjatat om att det ska införas en nollvision i fråga om dödsolyckor? Det har ni också varit emot hela tiden - och det är ni fortfarande emot. Det är bara läpparnas bekännelse. Det är konkreta saker vi pratar om, Elisabeth Svantesson, inte om att vi följer frågan, att det är viktigt och så vidare. Det är detta som gör mig så upprörd. Det händer ingenting mer än att ni fortsätter att svälta Arbetsmiljöverket. Nu har parterna kommit överens. Under fem års tid fick Afa finansiera skyddsombudsutbildningen. Hur blir det framöver, när de pengarna är slut? Vi ser i dag, fru talman, att de så kallade 6:6 a-anmälningarna har ökat - de har fördubblats. Det är det enda sättet, säger man, att kunna få en inspektör till jobbet. Skyddsombud blir omplacerade med kort varsel utan orsak för att arbetsgivaren tycker att de bråkar på jobbet. De beordras andra arbetsuppgifter än de ordinarie. De får inte göra riskbedömningar. Dessutom åker Elisabeth Svantesson ut i Europa, till Bryssel, och tycker att det är okej att man inom ramen för det så kallade Refitprogrammet säger att företag med 249 anställda och färre inte behöver göra dokumentation. Då faller kärnpunkten i systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömningar. Det här är någonting som blir mer och mer känt. Det är ingenting som Elisabeth Svantesson tar upp i denna kammare, för hon vet att det är lite känsligt. Men det är ett steg bakåt i arbetsmiljöarbetet. Och detta bara fortsätter. Vi har massvis med konkreta punkter. Elisabeth Svantesson säger att frågan är viktig. Häpp!
Fru talman! Jag kunde inte hålla mig, utan jag ville gärna gå upp i debatten. Arbetsmarknadsministern har gett ett svar på en väldigt angelägen fråga, som också visar hur pass viktigt vårt arbetsmiljöarbete är. Nu ökar ju talen när det gäller ohälsan inom vissa branscher och inte minst när det gäller arbetsskadeanmälningar och annat. Något som är viktigt för att man ska kunna få rätsida på den här delen tror jag handlar om en samlad forskning när det gäller arbetsmiljöarbetet. Sverige låg väldigt långt framme fram till dess att man avvecklade Arbetslivsinstitutet, som jobbade mycket med just forskningsdelen i fråga om arbetsmiljön och arbetslivet. Ett av de första besluten som den nytillträdda borgerliga regeringen fattade efter valet 2006 var att man skulle lägga ned Arbetslivsinstitutet. Man ansåg att det var en socialdemokratisk skapelse som var av ondo för arbetsmarknaden och arbetsmiljön. Jag tycker att det som Raimo Pärssinen pekar på i sin interpellation visar på att det är precis tvärtom. Det handlar om att försöka få till nationell forskning och att skapa ett centrum för att man ska kunna forska. Det behöver kanske inte se ut på precis samma sätt som det gjorde tidigare med ett arbetslivsinstitut. Men man ska i varje fall ge ett tydligt uppdrag till någon av våra högskolor att jobba med den här frågan. Min konkreta fråga till arbetsmarknadsministern utifrån detta är naturligtvis: Hur funderar man från regeringens sida när det gäller samlad forskning inom arbetsmiljöområdet? Detta visar att det är viktigt inte minst också med den statistik som nu håller på att gå åt fel håll när det gäller de här frågorna. Analysen från de regionala skyddsombuden talar väl sitt tydliga språk. Även forskningsdelen är en viktig del för att man ska kunna lära sig mer. Den konkreta frågan till arbetsmarknadsministern är: Vilken ingång har ministern och regeringen när det gäller forskningen i framtiden?
Fru talman! Tack, Raimo Pärssinen, för interpellationen! Det är alltid intressant att diskutera arbetsmiljöpolitik med Raimo Pärssinen. Om man inte håller med Raimo Pärssinen om exakta anslag till Arbetsmiljöverket gör han tolkningen att man inte har något intresse i frågorna. Sedan 2009 har Arbetsmiljöverket tillförts 47 miljoner i nivåhöjning. Det handlar om öronmärkta satsningar, framför allt till information och kommunikation. Syftet med informationssatsningen har varit att fler arbetsplatser ska stimuleras till ett effektivt miljöarbete och arbetsmiljöarbete och också nås av den kunskap som finns hos verket, eftersom det finns många arbetsgivare som inte vet vad som gäller. Jag tror att informationsinsatser gör en stor skillnad. Det är samma sak med kunskapsspridning. Man har en uppgift att sprida kunskap om forskning, vilket Arbetsmiljöverket också gör. När det gäller den fråga som är ställd från början vill jag säga någonting om inspektionsmeddelanden. Alla skriftliga meddelanden som Arbetsmiljöverket lämnar till ett arbetsställe skickas i en kopia till ett skyddsombud. Det följer av arbetsmiljölagen. I samma lag finns också regler för hur förfrågningar från skyddsombuden ska hanteras. Utifrån den rapporten förväntar jag mig självklart att Arbetsmiljöverket lever upp till de kraven. Arbetsmiljöverket har tagit initiativ till ett möte med anledning av det som LO har skrivit i sin återrapportering från de regionala skyddsombuden. Flera av de frågor som tas upp, exempelvis frågor om hantering, är något som allra bäst kan lösas i dialog mellan Arbetsmiljöverket och LO. Socialdemokraterna måste någon gång bestämma sig. Man måste ställa sig frågan om det bara handlar om resurser. Det råder en positiv trend - tack och lov - vad gäller dödsfall i arbetslivet. Min vision är att alla som går till jobbet ska komma hem. Ingen ska dö på jobbet. Men det handlar inte bara om resurser, även om Raimo Pärssinen tycker så. Det handlar också om vad man gör med de pengar som tillförs. Jag tror att information och kommunikation är viktigt. Magdalena Andersson vill spara 10 miljarder på de stora myndigheterna. Att med ena handen lova pengar till allt och alla, varenda myndighet, och med andra handen skära 10 miljarder i de stora myndigheterna är ohederligt, fru talman.
Fru talman! Jag måste tyvärr säga att statsrådet spelar bluffpoker i kammaren. Man har tillfört Arbetsmiljöverket 47 miljoner sedan 2009. Först tog man bort 159 miljoner. Sedan har man tillfört tillfälliga anslag. Är det för att 47 miljoner kronor har tillförts som folk sägs upp? Är det därför antalet inspektörer förväntas minska i antal till 200? Det är prognosen för 2017. I dag är de 240, och de har varit 365. Det är samma tröttsamma svar, nämligen att det inte handlar om resurser. Nu ser vi att antalet olyckor ökar. Det finns ett samband mellan vad samhället gör och vilket förebyggande arbete som sker. Om det förebyggande arbetet är starkt och fungerar kan trenden att olyckor minskar i antal fortsätta, men nu har trendbrottet kommit. Olyckorna ökar i antal. Då säger statsrådet att det inte handlar om resurser. Fråga Arbetsmiljöverkets ledning hur mycket mer pengar man får. Man får ingenting, utan man är tvungen att spara, gneta och säga upp folk. Det är den situationen som Elisabeth Svantesson kan bidra med under sin tid som arbetsmarknadsminister i Sverige. Det kommer stark kritik från de regionala skyddsombuden på många punkter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har försämrats år för år sedan 2009. Men statsrådet står här och säger att det inte handlar om resurser. Jag påstår att Elisabeth Svantesson inte är ett dugg intresserad av arbetsmiljöfrågorna. Jag påstår att Elisabeth Svantesson ljuger i kammaren när hon säger att Arbetsmiljöverkets resurser ökar. Så är det inte, fru talman. De minskar. Jag längtar till valrörelsen!
Fru talman! Jag ställde en konkret fråga till ministern när det gäller forskningen på arbetsmiljöområdet. Jag fick inget svar. Jag ska hjälpa ministern med ett svar om hur vi resonerar i frågan från Socialdemokraternas sida. Vi har i vår budgetmotion lagt fram förslag på att samla forskningen inom arbetsmiljöområdet i någon form av nationellt center. Hur det ska se ut kan naturligtvis utredas. Det finns möjligheter. Det finns flera framstående högskolor runt om i landet där det finns spridda skurar i forskningen inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsområdet. Vi vill samla forskningen i ett nationellt center för att på så sätt få mer tryck i frågorna. Jag tycker att debatten klart och tydligt visar att vi behöver ha en samlad forskning på ett eller annat sätt för att få bättre möjligheter att utveckla arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Det är värdefullt för alla anställda. Jag förstår inte hur ministern kan vara nöjd med den rådande utvecklingen och inte heller varför hon inte på något sätt försöker få ett annat tryck i frågan om forskningen. Min följdfråga kvarstår: Vad är regeringens och ministerns ambition när det gäller arbetsmiljö och arbetslivsforskning?

Fru talman! Tack för den här debatten och de tidigare debatterna! Jag konstaterar att mitt mål är att varje person, ung som gammal, som går till jobbet ska ha en bra arbetsmiljö. Man ska få känna gemenskap, att man är med i ett sammanhang, bidrar till det gemensamma och har en egen försörjning. Här har arbetsmiljön en otroligt viktig roll för utvecklingen av samhället. Den arbetsmiljön skapas inte i den här kammaren. Den arbetsmiljön skapas heller inte på Arbetsmiljöverket, även om det har en viktig funktion. Den arbetsmiljön skapas där ute där arbetskamrater jobbar tillsammans, där arbetsgivare är måna om sin personal och vet vad som gäller i fråga om arbetsmiljöansvar. De informationssatsningar och den kunskapsspridning som Arbetsmiljöverket arbetar med är viktiga. Det är den nuvarande regeringen som har satsat resurserna på detta. Jag kommer att träffa parterna i juni för att samtala om arbetsmiljöfrågor och hur vi kan få ett längre och mer hållbart arbetsliv. Vi ska samtala om den statistik som Arbetsmiljöverket presenterar i dag. Det är så man gör skillnad. Alla tre parter ska tillsammans diskutera hur en bättre arbetsmiljö kan skapas på varenda arbetsplats i Sverige.